Fru talman! Lena Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att lägga fram förslag med anledning av SOU 2007:6 Målsägandebiträdet - Ett aktivt stöd i rättsprocessen . Regeringens ambition är att alla rättsväsendets myndigheter ska arbeta utifrån ett tydligt brottsofferperspektiv och att alla brottsoffer ska få ett professionellt bemötande. Lagen om målsägandebiträde infördes i slutet av 1980-talet. Sedan lagen infördes har antalet förordnanden ökat. Under de senaste tio åren har antalet förordnanden mer än fördubblats. Ökningen kan till stora delar förklaras av att frågan om målsägandes behov av biträde har fått ökad uppmärksamhet inom rättsväsendet. I betänkandet som Lena Olsson hänvisar till redovisas en genomgång av domar från 2004. Genomgången ger stöd för att målsägandebiträde förordnas vid grova brott, att lagstiftningen ger ett relativt omfattande utrymme för att förordna målsägandebiträde vid många olika typer av brott och att begäran om biträde i princip alltid bifalls. En granskningsrapport från Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen från 2007 tyder på att rutinerna när det gäller förordnanden av målsägandebiträde har förändrats under de senaste åren. Rapporten visar en kraftig ökning av andelen förordnanden i våldtäktsmål 2006 och 2007 jämfört med 2004. Betänkandet om målsägandebiträde har remissbehandlats. Det bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Det saknas dock för närvarande utförlig och aktuell statistik angående målsägandebiträden. Därför övervägs ett uppdrag till Brottsförebyggande rådet att analysera bland annat hur användningen av målsägandebiträde ser ut i dag. Regeringen vill ta ett samlat grepp kring de frågor som aktualiseras i betänkandet. Jag är därför beredd att ta ställning till förslagen i betänkandet först när jag har ett fullständigt underlag.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag har tittat lite i den verksamhetsplan som finns för 2008. Något konkret när det gäller brottsoffer finns inte med såvitt jag kan se. Det står i svaret att betänkandet har remissbehandlats och att det för närvarande bereds i Justitiedepartementet men att det saknas utförlig aktuell statistik angående målsägarbiträden. Ett uppdrag övervägs. Är det meningen att det ska komma något över huvud taget, för då brukar man väl säga att det ska komma och att man ska återkomma med ett uppdrag till Brottsförebyggande rådet? Man kan också ifrågasätta hur lång tid det kommer att ta. När skulle vi kunna se åtgärder när det gäller målsägandebiträden? Jag kommer ihåg en del diskussioner före valet där brottsoffer ofta var aktuella i debatten. Det är på tiden att man konkret får reda på när det ska komma något som förbättrar deras situation.

Fru talman! Skälet till att vi har beslutat att vi behöver ta reda på lite mer är att det finns väldigt dåligt med statistik. En rad frågor besvaras inte i betänkandet. Jag tror, men det är en hemlighet, att vi ska besluta om direktiven på torsdag. Svaret från den utredaren ska komma i februari nästa år, så det är ganska skyndsamt. Det visade sig - och det förvånade mig ganska mycket, eftersom målsägandebiträden är något vi diskuterar ganska mycket, som har väldigt stor betydelse och som också kostar väldigt mycket pengar - att det inte fanns någon statistisk analys. En rad frågor som jag ställde när vi skulle gå igenom det här ärendet fanns det inga svar på. Med tanke på att detta är ett viktigt område fanns det anledning att faktiskt efterfråga det, och det är därför Brå ska få ett sådant här uppdrag. Det försenar hanteringen och diskussionen kring de förslag som finns lite grann, men jag tror ändå att det ligger ett värde i att ha detta underlag på plats. Det är ju väldigt svårt att ta ytterligare steg eller göra något på löpande räkning, om jag får uttrycka mig så, utan att veta vad det är vi prioriterar och på vilket sätt. Min ambition har alltså varit att vi tar fram de svar som inte riktigt finns så att vi kan ta ett samlat grepp kring detta. I sammanhanget kommer vi också att arbeta med frågor om skadestånd och annat som inte heller riktigt fungerar för brottsoffren som det ser ut i dag. Detta är skälen till att jag inte har några besked att ge i dag när det gäller den här utredningen. Men får vi svar från Brå i början av nästa år är det bara att räkna framåt ungefär vilken tid det tar. Det är alltid olyckligt med fördröjningar, men samtidigt är min erfarenhet så här långt att det är bättre att göra hemläxan innan man går till provet än efter. Vi får alltid en massa bekymmer när vi inte har alla fakta på bordet när vi fattar viktiga beslut, och det är viktigt med det stöd man ger i form av målsägandebiträden och annat. Den utredning vi har innehåller väldigt många viktiga faktorer och synpunkter i frågan, men det saknas som sagt en del, och det är det vi vill rätta till.
Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Det verkar som om saker och ting händer relativt snart på det här området, och det är bara att tacka och ta emot. Man kanske kan förvänta sig att det finns ett förslag till åtgärder för detta hösten 2009. Det finns många bra förslag i den här utredningen som skulle förstärka brottsoffrens ställning. Jag är för närvarande nöjd med svaret och vill tacka så mycket!